Fru talman! Först några ord till Hans Nyhage. Jag är lite förvånad över att Hans Nyhage lagstiftningsvägen vill lösa ett problem som inte existerar. Den fria opinionsbildningen har ju lett till att vi inte längre har någon kollektivanslutning. Denna har alltså upphört. Varför skall man då lagstifta i det här sammanhanget? Varför skall alltså det här skyddet grundlagsfästas? I grundlagen talas det ju om det som rör det allmännas förhållande till den enskilde. Det är mycket viktigt att inte blanda in statsmakterna när det gäller föreningslivet. Bl.a. Birgit Friggebo, det framgår av en replik från henne, vill göra om det socialdemokratiska partiet. Hon vill inte att det skall finnas ett samarbete mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Men Birgit Friggebo vill inte ha en fri debatt, utan hon vill ta hjälp av lagstiftningen för att stöpa om det socialdemokratiska partiet. Vi tycker inte att det principiellt är fel att politiska partier får stöd och att de har sin förankring hos olika grupper i samhället. Vi vill inte förbjuda organisationer, ja, inte ens företag, att ge stöd till olika politiska partier eller politiska sammanslutningar. Det är vår uppfattning. Det är därför som vi inte vill riskera organisationsrätten genom en lagreglering här. Vi står fast vid de tankegångar som kom till uttryck i grundlagsberedningen på 70-talet -- tankegångar som centerpartiet och folkpartiet nu har fjärmat sig från.

Fru talman! Det här betänkandet som handlar om export av farliga varor innehåller förslag om en komplettering av produktsäkerhetslagen genom exportförbud för varor som kan medföra risk för personskada. Men i betänkandet behandlas också motioner väckta med anledning av propositionen samt motioner väckta under den allmänna motionstiden. Vi på borgerligt håll anser att det inte finns något behov av en komplettering av produktsäkerhetslagen, så att denna även omfattar exporthinder av varor, och yrkar därför anslag på propositionen. Vi här i Sverige har en väl utvecklad produktkontroll. Utgångspunkten för regleringen är, i likhet med vad som gäller i EGs medlemsländer, att ansvaret för att produkterna på marknaden uppfyller tillfredsställande säkerhetskrav vilar på företagen själva. Någon lagstiftning utöver nuvarande produktsäkerhetskrav är inte befogad. Om vi inför en lag om exporthinder för varor, kommer det att finnas en påtaglig risk för att EG riktar invändningar mot lagförslaget. Med tanke på det läge som vi nu befinner oss i gentemot den gemensamma marknaden i Europa finns det all anledning att avstå från en lagstiftning som kan medföra komplikationer i relationerna till EG Vid tidigare behandling av produktsäkerhetslagen tog utskottet också upp motioner om produktsäkerhet på det offentliga området. Utskottet ansåg då att det var befogat att enskilda människor ges ett skydd mot farliga varor och tjänster som tillhandahålls även i andra sammanhang än då de tillhandahålls genom en näringsidkare för eget bruk. Vid det tillfället ansåg utskottet att det inte fanns underlag för att bedöma hur en lagstiftning borde utformas och vilka varor och tjänster som den lämpligen borde omfatta. Vidare ansåg man att frågan borde utredas, vilket också gavs regeringen till känna. Civildepartementet tog sig an ärendet och har kommit med en promemoria, där det enbart föreslås en utvidgning av tillämpningen av produktsäkerhetslagen, så att denna omfattar varor som tillhandahålls av näringsidkare. Frågan om den offentliga sektorns tjänster berörs inte i promemorian. Här har vi alltså fortfarande en brist i produktsäkerhetslagen. Kompletteringen av produktsäkerhetslagen med exportförbud beträffande vissa varor kan sägas vara en dubblering av produktsäkerhetslagen. Men för allmänheten viktiga områden, såsom tjänster inom offentlig sektor, undantas. Det visar hur regeringen i grunden ser på den offentliga sektorn kontra privat verksamhet. Uttrycket skyddad sektor när det gäller den offentliga sektorn är befogat även i detta sammanhang. Jag förutsätter att Lennart Andersson närmare kommer att belysa socialdemokraternas ovilja att se till att produktsäkerhetslagen omfattar den offentliga sektorn. Av rättssäkerhetsskäl riktar vi i reservation 4, som handlar om val av adressat för ålägganden om varningsinformation eller återkallelse av vara, kritik mot bestämmelserna i produktsäkerhetslagen. Regeln är sådan att effekten av ett åläggande i princip skall vara avgörande, eftersom hänsyn skall tas ''till vem eller vilka näringsidkare som har de bästa förutsättningarna att uppfylla ändamålet med åtgärden''. Vi anser däremot att åläggandet i första hand bör meddelas den som i egenskap av tillverkare eller importör har det faktiska ansvaret. Endast om ett åläggande bedöms inte få avsedd effekt skall det kunna riktas mot annan, exempelvis grossist eller detaljist. I de fall där en näringsidkare får ett informationseller återkallelseföreläggande i marknadsdomstolen, skall denne ges möjlighet att dra in även andra näringsidkare i den pågående processen. Även detta bör ske av rättssäkerhetsskäl, vilket vi tar upp i reservation nr 5. Eftersom en process i marknadsdomstolen kan få en negativ verkan för en näringsidkare, är det viktigt att inte bara en näringsidkare pekas ut om flera näringsidkare är berörda av ärendet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 till detta betänkande.

Fru talman! Vid en debatt om hinder för export av farliga varor är det nödvändigt att först ge en kort bakgrund om produktsäkerhetslagen. Produktsäkerhetslagen innehåller grundläggande föreskrifter om skydd mot farliga varor. Lagen har till ändamål att motverka att varor och tjänster orsakar skada på person eller egendom. En näringsidkare kan åläggas att lämna säkerhetsinformation eller förbjudas att tillhandahålla varor och tjänster. När en vara väl har kommit ut till brukarkretsen kan en näringsidkare åläggas att lämna varningsinformation eller att återkalla varan. Produktsäkerhetslagen tillämpas i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och som konsumenter i en inte obetydlig omfattning utnyttjar eller kan komma att utnyttja för enskilt bruk. Frågan om åläggande eller förbud prövas av marknadsdomstolen efter ansökan av konsumentombudsmannen. Jag är för min del helt övertygad om att en stor majoritet av det svenska folket upplever det som en tillgång att vi i vårt land har en modern lagstiftning om produktsäkerhet vars syfte är att skydda människor och egendom. I den proposition som ligger till grund för lagutskottets aktuella betänkande föreslås bl.a. att en näringsidkare skall kunna förbjudas att exportera konsumentvaror som medför särskilda risker för allvarliga personskador. Sakfrågan kan också beskrivas på det sättet att produktsäkerhetslagen nu ändras så att möjlighet ges till att hindra export av ovannämnda varor som underkänts för svenska konsumenter. Det hela är ett uttryck för uppfattningen att människor i andra länder i detta hänseende skall ha samma säkerhet som konsumenterna på den svenska marknaden. Tanken att kunna förbjuda export av en vara som medför särskilda risker för allvarliga personskador är inte ny. Nordiska rådets plenarförsamling antog 1989 en rekommendation om begränsningar av export av farliga varor. Inom OECD antogs 1979 en rekommendation om produktsäkerhet. Rekommendationen innebär bl.a. att de varor som är förbjudna eller återkallade inom resp. land inte skall exporteras. Även GATT har uppmärksammat frågan om export av farliga varor. Ett omfattande arbete pågår för närvarande i syfte att komma fram till bindande regler. Inom EG är ett produktsäkerhetsdirektiv under utarbetande. Vid behandlingen i EG-parlamentet av direktivförslaget restes krav på förbud mot export av farliga varor. EG-kommissionen utreder för närvarande frågan. Några länder har redan en aktuell lagstiftning som gör det möjligt för dem att förbjuda export av farliga varor. I Norge infördes lagen 1990. Island har haft lagstiftning i frågan ända sedan 1936. I Frankrike antogs 1983 en lag som medger att export av farliga varor kan förbjudas. I Australien är motsvarande lag från 1986. Det bör också framhållas att internationella konsumentorganisationer arbetar mycket aktivt för att export av farliga varor skall förbjudas av fler länder.

Men nej, vi misstog oss grundligt. Av reservation nr 1 framgår att såväl moderata samlingspartiets, folkpartiets och centerns företrädare yrkar avslag på propositionen, vilket är mycket förvånande. När vi i dag har tillfälle att lyssna till Margareta Gard från moderata samlingspartiet, uppmärksammar vi alla att hon talar mycket kort om huvudfrågan och helt koncentrerar sig på andra avsnitt i produktsäkerhetslagen. I riksdagens debatt den 2 maj om internationellt utvecklingsarbete framhöll framför allt folkpartiets representanter att biståndet måste öka till 2 %, dvs. till 28 miljarder kronor. Nu gäller det att öka resurserna, inte minska dem, var ett genomgående tema. För tydlighetens skull framhölls också att det är ett stort misstag att minska biståndet och att det inte går att trovärdigt försvara. Men såväl folkpartiet som moderaterna och centern anser tydligen att det går att trovärdigt försvara ett avslag på den proposition som föreslår att vi i Sverige inte skall exportera de varor som underkänts för den svenska marknaden. Tänk att en så begränsad och naturlig åtgärd som ändring av produktsäkerhetslagen kan göras till en så stor fråga att företrädare för tre partier yrkar avslag på förslaget! Var finns nu allt tidigare tal om solidaritet och medmänsklighet? Från utskottets majoritet, som i detta ärende består av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, vill jag uttrycka en glädje över att vi här kan visa ett konkret exempel på solidaritet med människor i andra länder. För oss känns det helt naturligt att tillstyrka propositionens förslag. Jag vill ställa en fråga till folkpartiets ledamöter i lagutskottet. Varför har folkpartiets socialliberala syn på människor och människors villkor helt försvunnit i detta ärende? Vi är många ledamöter i denna kammare som med spänning avvaktar svaret på den frågan. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Reservation nr 2 behandlar frågan om talerätt i frågor om exportförbud. Reservanterna önskar att en sammanslutning av konsumenter, arbetstagare eller näringsidkare skall ha subsidiär talerätt också i frågor om exportförbud. Till detta vill jag framhålla att det är konsumentombudsmannen som för talan hos marknadsdomstolen. Innan konsumentombudsmannen för ett mål till domstolen kan man på mycket goda grunder anta att han samråder med andra myndigheter, i första hand med kommerskollegium, med tanke på de konsekvenser ett eventuellt exportförbud kan få för vår utrikeshandel. Genom ett sådant samråd inhämtas självfallet ytterligare kunskaper som är till gagn för konsumentombudsmannens slutliga bedömning. Skulle konsumentombudsmannen efter samråd avstå från att föra ett mål vidare till marknadsdomstolen, är det inte särskilt konstruktivt att samtidigt medge att olika organisationer eller sammanslutningar får ha subsidiär talerätt och därigenom kunna gå förbi konsumentombudsmannen och vända sig direkt till marknadsdomstolen. De organisationer och sammanslutningar som har intresse av dessa frågor får gärna lämna sina synpunkter och sitt material direkt till konsumentombudsmannen, som därmed får ett ännu bättre underlag för sitt handlande. Utskottets majoritet anser att de möjligheter som här står till buds för organisationer och sammanslutningar att föra fram sina uppfattningar väl uppfyller de krav som kan ställas i sammanhanget. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. Reservationerna nr 3, 4 och 5 tar upp frågor som inte direkt berör dagens huvudämne utan rör produktsäkerhetslagen i övrigt. Samtliga här aktualiserade frågor behandlades 1988 i samband med riksdagens beslut om produktsäkerhetslagen. uttalade utskottet att det framstod som befogat att enskilda människor ges ett skydd mot förekomsten av farliga varor och tjänster som tillhandahålls dem även i andra sammanhang än då de förvärvats av en näringsidkare för eget bruk. Utskottet ansåg att frågan borde utredas, och det anförda gav riksdagen som sin mening regeringen till känna. Frågan har varit föremål för utredning. Utredningens promemoria kommer snarast att sändas ut på remiss. Av denna anledning finns det inga skäl till att riksdagen i dag gör något ytterligare uttalande i frågan. Utskottets majoritet anser att vi bör avvakta remissomgången och det förslag som regeringen därefter utformar. Reservation nr 4 rör frågan om vilka adressater som skall ta emot ett åläggande om varning och återkallelse. Produktsäkerhetslagen stadgar att varje näringsidkare som tillhandahållit en farlig produkt skall kunna åläggas att lämna varningsinformation eller att återkalla produkten. Reservanterna föreslår att lagen skall ändras på denna punkt så att endast tillverkaren eller i vissa fall importören skall vara adressat för ett åläggande. Endast i de fall när ett sådant åläggande inte ger något resultat skall åläggandet i stället kunna riktas till grossist eller detaljist. Det är majoritetens uppfattning att lagens nuvarande bestämmelser bäst gagnar konsumenterna. Detta är viktigt, eftersom produktsäkerhetslagen är till för att skydda konsumenterna från farliga varor. Det är till nackdel för konsumenterna om ett åläggande skall riktas mot tillverkaren, som oftast är den som befinner sig längst bort från konsumenten räknat. I reservation nr 5 föreslår slutligen reservanterna att när talan riktas i marknadsdomstolen mot en näringsidkare skall denne ha möjlighet att dra in även andra näringsidkare i den pågående processen. De anser att det ur rättsäkerhetssynpunkt är motiverat. Reservanterna föreslår en lagändring så att angivet krav kan förverkligas. Från utskottets sida anser vi att det ankommer på konsumentombudsmannen att bedöma, när han skall utforma sin talan, om ett åläggande skall riktas mot en eller några av flera möjliga näringsidkare. Konsumentombudsmannens opartiskhet är enligt utskottet en tillräcklig garanti för att tillgodose de rättssäkerhetskrav som bör ställas i sammanhanget. Vid en jämförelse med markndsföringslagen kan konstateras att inte heller den lagen ger någon möjlighet för näringsidkare att dra in andra näringsidkare i pågående process. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här anfört yrkar jag avslag på reservationerna 3, 4 och 5 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Lennart Andersson började med att säga att vi hade ett grundläggande skydd i produktsäkerhetslagen. Ja, det har vi. Sedan räknade Lennart Andersson upp hur det var i andra länder. Det var rekommendationer inom OECD och inom Nordiska rådet, och inom EG håller man på att se över produktsäkerheten. Det är alltså i dessa tunga instanser ännu ingen lagstiftning. Jag tycker att det har funnits fog för att avvakta och se hur t.ex. EG kommer att ställa sig till dessa frågor. Att gå ut så här tidigt och lagstifta på detta område är, som jag sade i mitt anförande, inte bra, när vi ser att vi har att anpassa oss till det övriga Europa. Därför tycker jag att det finns all anledning att avvakta. Lennart Andersson sade att jag berörde huvudfrågan kort. Ja, jag hade tunga argument för uppfattningen att den här lagstiftningen var felaktig. Jag tyckte att frågan var för tidigt väckt, och jag anser att jag inte behöver argumentera mer i denna sak. Sedan tycker jag inte att var och en av oss skall gå upp och beskriva produktsäkerhetslagen; det räcker med att Lennart Andersson gjorde det. Annars får vi en orimlig situation här i kammaren. När det gäller de offentliga tjänsterna skulle jag kunna replikera att Lennart Andersson smet förbi den frågan väldigt kvickt genom att säga att den är ute på remiss och att vi får avvakta resultatet. Det kan man kanske säga. Men det har också funnits en ovilja att ta i denna fråga när det gäller offentlig sektor. Jag tycker för min del att det är betydligt angelägnare att vi får en produktsäkerhetslagstiftning för offentlig sektor än att vi får exporthinder när det gäller varorna. Här har Lennart Andersson och jag olika syn. Jag tycker att det finns fog för att se till att exempelvis den monopoliserade offentliga sektorn skall omfattas av produktsäkerhetslagen.

Fru talman! Om man läser i propositionen som ligger till grund för betänkandet, finner man att det på flera områden finns tvivel på om den här lagen är bra för Sverige och att den passar in i den övriga lagstiftning som finns inom GATT, OECD och EG. Men vi tror, säger man sedan man påtalat detta, att det här skall klaras inom den lagstiftningsramen. Jag tycker inte att propositionen är entydig i detta fall. Sedan vill jag säga till Lennart Andersson att solidaritet kan man utöva på många olika sätt. Att det här skulle vara enda sättet för oss att utöva solidaritet tycker jag är litet futtigt -- det måste jag säga. Det är viktigt att vi inte stiftar lagar som blir ett hinder för svensk industri. Vi har i dag tillräckligt många hinder för vår exportindustri.

Fru talman! Det är väl ändå, Lennart Andersson, att ta i att säga att vi ensamma står utanför en sådan här lagstiftning. De länder som har skaffat en lagstiftning enligt Lennart Andersson är ju inte så många. Det finns betydligt fler länder i världen -- och betydligt fler industriländer, om vi skall hålla oss till dem. Så det argumentet håller inte.
Fru talman! I ett sådant här utvecklingsarbete, Margareta Gard, när vi försöker visa solidaritet med människor i andra länder, och särskilt i länder i tredje världen, behöver inte Sverige vara sist bland länder som antar aktuell lagstiftning. Jag tycker att vi bör ha en högre ambition här i landet.

Fru talman! Jag vill i detta ärende hänvisa till mitt tidigare anförande angående hinder för export av farliga varor. Näringsutskottets betänkande bygger på samma proposition som lagutskottets, men berör specifika områden. Den reservation som är fogad till betänkandet är samstämmig med reservation 1 i lagutskottets betänkande, varför jag avstår från att yrka bifall till reservationen i näringsutskottets betänkande.

Fru talman! Vi hade så sent som i går en föredragning i näringsutskottet från bankinspektionen. Vi fick då höra litet mer än vad man kanske har fått ta del av genom pressen om den brist på ordning som råder inom ett antal svenska banker. En del av den här bristande ordningen har lett till utomordentligt stora förluster. Man kan säkert härleda att denna brist på ordning hittills har lett till förluster i storleksordningen 5 miljarder svenska kronor. Detta är min uppskattning, fru talman, inte ett citat av vad föredraganden sade. Denna bristande ordning har orsakats av att man i ovanligt högt tempo har hetsat efter vinstmaximering. Detta har alltså lett till förluster. Dessa förluster kommer man med stor säkerhet att försöka ta ut av sina kunder genom högre avgifter. Det finns tyvärr inte så många andra sätt att ta ut dem på. Med den inriktning som sparbankerna har haft, har de än så länge, om uttrycket tillåts mig, varit litet grand av en oas. Det har i och för sig varit en alltmer avbefolkad oas i den här klippekonomin, som har fått en förfärande fart. Nu skall vi hoppas att dessa nya uppgifter, om att även banker kan överspekulera med stora förluster som följd, kommer att dämpa ivern efter snabba vinster. Men vi kan inte vara säkra. Vi i miljöpartiet tycker att det hade varit utomordentligt värdefullt om spararna hade haft en litet tryggare placering och om den driftsform som sparbankerna inneburit hade fått leva vidare. Vi beklagar den här förändringen djupt. Jag vill härmed yrka bifall till reservation 1 i det här betänkandet.
Fru talman! Det är riktigt som Krister Skånberg säger att bankinspektionen i går lämnade en redogörelse inför näringsutskottet vad gäller kreditförlusterna i bankerna. Men det är ju så, herr Krister Skånberg, att sparbankerna även i sin nuvarande ordning har dragit på sig mycket stora kreditförluster. Det är också riktigt att bankinspektionen sade att viss del av de här kreditförlusterna kan hänföras till en oordning i bankerna. Det är ju bankinspektionens skyldighet att se till att ordningen återställs. När det gäller nödvändigheten av den här förändringen av sparbanksrörelsen vill jag framhålla att man även inom sparbanksrörelsen måste tillåtas att skaffa sig kapital för att klara kapitaltäckningsreglerna. Dessa får nu en sådan förändrad karaktär att detta är en nödvändighet. Det här förslaget innebär ingen som helst ökad risk för konsumenten eller för spararen, utan det klargör bara en ägarbild. Det kommer också att öka möjligheten till större utlåning. Det hör också till saken att lagrådet, som har granskat den här förändringen, på intet sätt har haft någonting att erinra mot förslaget. Fru talman! Jag står fast vid mitt yrkande om bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag rekommenderar faktiskt Krister Skånberg att läsa utskottets betänkande en gång till. Där kan han finna att utskottet ordentligt har understrukit att en bank som till mer än 50 % ägs av intressenter utanför sparbankssfären inte längre bör få gå under namnet sparbank. Där har vi redan nu skrivit in att vi är beredda att föreslå en omprövning, om ägarstrukturen skulle förändras och hamna utanför den sparbankssfär som finns nu.

Fru talman! Kammaren skall nu diskutera film. Det är inte alltför vanligt. Denna gång förorsakas debatten av propositionen med anledning av det nya filmavtal som slutits mellan staten och film och videobranschen. Kulturutskottet har också haft att ta ställning till motioner som väckts med anledning av propositionen. Fru talman! Den europeiska expertgruppens rapport om den statliga kulturpolitiken citeras gärna av socialdemokratiska kulturpolitiker. Rapporten ger en kortfattad och bra analys av filmsituationen i Sverige, och jag läser själv därför: Film är en gynnad konstform i Sverige. Statlig inblandning i den svenska filmproduktionen kom relativt sent, 1963. Under 50-talet gjordes ca 30 filmer om året, men när publiken halverades under en sjuårsperiod utsattes industrin för svåra påfrestningar. Och litet senare i rapporten: ''Det märkliga är att långfilmer per år. Därmed vidmakthålls ett varierat utbud av inhemsk filmunderhållning. Men det har åstadkommits till kostnaden av tredubblade statliga subventioner under de senaste tio åren samt en avgift på video.'' Och så föreslås en begränsning av antalet filmer som produceras. Jag vill då själv lägga till: Än märkligare är att än fler långfilmer nu produceras, till allt högre priser. Men så går det lätt, när man börjar en bidragskarusell. Och tyvärr går allt färre människor på bio. Det beklagar jag djupt, för film utgör en viktig del av kulturproduktionen och kan med sina speciella uttrycksmedel skänka härliga upplevelser. Det nya avtalet byggde bl.a. på att videobranschen inte längre förmår, allteftersom antalet TV-kanaler vuxit, att betala 60 kr. per hyrvideogram, utan avgiften sänktes till 40 kr. Också för köpvideogram sänktes den. På två år sjönk också intäkterna genom filmavtalet till Filminstitutet med ca 20 Totalt sett måste filmbranschen enligt propositionen skära ner sina kostnader med ca 30 milj.kr. Detta har naturligtvis åstadkommit en livlig debatt. Från flera partiers sida har föreslagits att den här besparingen inte skall komma till stånd. I stället skall riksdagen anvisa starkt förhöjda anslag till Filminstitutet. Moderaterna och socialdemokraterna ligger närmare propositionens linje i det avseendet. Vad debatten också har visat är att det görs ett stort antal filmer i vårt land som mycket få människor vill se. Då uppkommer den centrala frågan: Skall man göra film för filmskapandets skull, eller skall film också ha till ändamål att skapa efterfrågan och tittarglädje? Och hur skall avvägningen däremellan vara? Det är en inte alltför ovanlig debatt. Hela idén med produktionsstöd i den utformning det har kan naturligtvis ifrågasättas. Den maximigräns för stödet som finns får av naturliga skäl till följd att alla producenter kostnadsberäknar sin tilltänkta produktion så att största möjliga bidrag kan utgå. Det är därför bra att en översyn av filmstödet skall komma till stånd. Av de kontakter med filmansvariga som vi moderater har haft har framgått att Ingmar Bergman, vars betydelse för svensk film aldrig kan skattas högt nog, också har skapat traditionen att färdiga manus inte behöver föreligga vid ansökan om produktionsstöd. Många gånger försvårar detta bedömningen, huruvida en tilltänkt film blir bra nog för att motivera stöd eller om den i slutändan bara blir en flopp. Miljonerna rullar. Produktionskostnaderna stiger mycket snabbt, och slutresultatet kan, som sagt, ibland ifrågasättas. Därtill kommer inställningen att alla som vill skapa film skall ges möjlighet att göra det. Vi moderater har inte velat ägna oss åt överbud. Vi tycker inte att miljonrullningen kan fortsätta som hittills och menar att Filminstitutet måste känna sitt ansvar i kärva tider. I ett avseende har kulturutskottet dock ändrat propositionens förslag. Det gäller anslaget till filmkulturella ändamål. Filminstitutet svarar för en värdefull och omfattande filmkulturell verksamhet: filmforskning, restaurering och bevarande av gamla filmer samt omfattande filmpedagogisk verksamhet med visning av kvalitetsfilm för både barn och vuxna. Förhoppningsvis känner många av kammarens ledamöter till Fågel Blå. Utskottet föreslår att detta anslag höjs med 5 milj.kr. utöver regeringens förslag. Moderaterna har två reservationer fogade till betänkandet, plus en följdreservation. Vi anser att svensk filmproduktions förutsättningar i ett bredare massmediaperspektiv måste penetreras. Det finns ett så nära samband mellan TV och film att det är närmast skandalöst att så få av de förnämliga kortfilmer som produceras i vårt land kommer upp på TV-skärmen. Litet bättre har det blivit genom att bl.a. Mikael Kristenssons filmer nyligen har visats. Den tekniska utvecklingen och nya kanaler gör att samarbetet mellan TV och film skulle kunna förbättras, och vi vill att denna fråga undersöks genom att tilläggsdirektiv ges till utredningen om översyn av filmstödet. Därtill vill vi moderater minska anslaget till främjande av spridning och visning av värdefull film med 2 miljoner. Inte därför att sådan film inte behöver spridas, men anslaget utgör en förtäckt rubrik för ökat stöd till socialdemokraterna närstående organisationer, typ folketshusföreningar. Till sist, fru talman! Filmbranschen i sig har stort ansvar för de svårigheter den har råkat i. Förvandlingen av biosalongerna till små celler för närmast storvideotittande har fråntagit filmvisningen mycket av dess lockelse på publiken. Detta är emellertid ingen fråga för riksdagen. Däremot har riksdagen ett kulturansvar för att film får finnas kvar som konstart och att film bör uppskattas. Det är bl.a. bakgrunden till vår reservation nr 9, om utredning av förutsättningarna av svensk filmproduktion, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Också jag vill börja med att uttrycka min glädje över att Bengt Göransson finns här i salen. Jag tycker att det är trevligt att ansvarig minister ger sig tid att lyssna på den debatt som ledamöterna för. Jag skulle önska att det förekom oftare på flera områden. Jag hoppas att Bengt Göransson också kan tycka att debatten är så intressant att han även är villig att gå upp och delta i den. Det finns ju alltid möjlighet att sätta upp sig i slutet av talarlistan. Jag vill naturligtvis tala för de synpunkter som vänsterpartiet har framfört i sina motioner i den här frågan. De gäller både anslagen och anslagens fördelning. När det gäller anslagen har vi i motioner begärt att riksdagen skall ställa sig bakom väsentligt högre anslag -- det är fråga om en höjning med litet drygt 40 miljoner, jag tror att det är 42.

Sådana uttalanden har gjorts av kulturministern och av utskottsmajoriteterna i olika sammanhang. Men jag konstaterar också att de goda föresatserna och vackra orden inte på något sätt följts upp i konkret handling, dvs. i form av kronor och ören. Jag tycker att det finns anledning att prata om film på ett litet mer nyanserat sätt än vad man gör i en del sammanhang. Jag tycker att det finns en väldigt ensidig inriktning på biograffilm och på den kommersiella filmen. Det tar sig också uttryck i fördelningen av de minskade resurser som filminstitutet har. Man har olika konton för olika verksamheter. När man konstaterar minskade anslag och därmed ett mindre antal kronor och ören att fördela använder man sig av något slags osthyvelsprincip, som innebär att de verksamheter som från början har en mycket snålt tilltagen budget får procentuellt stora nedskärningar. Detta har utskottsmajoriteten reagerat mot när det gäller den s.k. filmkulturella verksamheten. Där har en majoritet sett till att anslaget har blivit högre än vad regeringen föreslagit, och det är mycket bra. Men på de andra områden som har mycket snäva budgetar har man inte varit lika angelägen om att bibehålla det fördelningstal som man har haft i konstruktionen av avtalet tidigare. Vi har skrivit en motion om att proportionen mellan de olika anslagen skall bibehållas, eftersom det blir mycket stora intrång i en liten budget när man på det här sättet skär enligt något slags osthyvelsprincip. Det är reservation nr 1 i betänkandet som handlar om detta. Jag yrkar bifall till den. När man talar om film i betänkandet rör det sig som sagt om biograffilm och kommersiell film. Det gör att man tar väldigt lätt på ansvaret när det gäller kortfilm och dokumentärfilm. En del talare före mig i debatten har sagt att vi i Sverige har ett internationellt anseende på filmens område. Jag är medveten om att vi har det. Men det handlar inte bara om Ingmar Bergman, utan det handlar i mycket hög grad också om att vi har en kvalificerad, kompetent och mycket kunnig grupp av dokumentärfilmare som röner växande intresse och uppskattning internationellt och som får en rad utmärkelser och priser på internationella festivaler. Dokumentärfilmen brukar man betrakta som smal eller som någon konstnärlig yttring som står på tillväxt för att så småningom blomma ut i en publikdragande biograffilm. Det menar jag är ett helt felaktigt synsätt. Dokumentärfilmen och kortfilmen har sin egen plats och sin egen roll i filmpolitiken och i filmkulturen. Majoritetsskrivningarna i betänkandet andas uppfattningen att det skall löna sig att göra film och att film skall vara publikfriande. Vad är det för mening med att göra film som ingen tittar på, var det någon som sade här tidigare. Det sades att det inte finns någon som vill se en del filmer. Jag tror att också kulturministern har yttrat något liknande, att vi inte kan stödja en produktion av film som ses av åtta personer i salongen och inte mer. Jag hoppas att det var förflugna ord. Jag vet av egen erfarenhet att dokumentärfilmer och kortfilmer används långt långt utanför de gränser som en biografsalong sätter upp och de enstaka visningstillfällen som förekommer på en biograf, där man kanske premiärvisar en film. Jag tror att man i den verksamhet som Filmcentrum och Folkets Bio bedriver i fråga om distribution, visning och uthyrning av filmer kan räkna in hundratals och tusentals tittare. Filmerna används i skolorna, de används i olika undervisningssammanhang inom vuxenutbildningen, de används inom föreningslivet, av studieförbunden, av de politiska förbunden och av en mängd folkrörelser som studiematerial och som debattunderlag och de används som den kvalitetsfilm det faktiskt är frågan om, för att ge de upplevelser som också en kortfilm och en dokumentärfilm kan ge. Filmerna visas ibland på TV, men jag menar att det sker i alltför liten utsträckning. Det här är en kvalitetsgren inom filmen som vi i Sverige har all anledning att slå vakt om. Att nu, i det här nästan avtalslösa tillståndet -- som nu inte är avtalslöst i och med den provisoriska förlängningen -- använda tiden till att spara pengar, kommer att bli förödande för just den typ av filmer som inte har den givna biografplatsen med en stor salong och med betalande publik. Det kommer att innebära och det har redan nu inneburit en väldigt svår situation för dem som i dag arbetar med kortfilm och dokumentärfilm. Hela marknaden för den typen av arbete är stängd. Filminstitutets fonder har stängts igen, och TVs olika kanaler gör över huvud taget inte längre några utläggningar. Marknaden är helt enkelt blockerad. Det som i hög grad förvånar mig när det gäller det här betänkandet är att utskottsmajoriteten å ena sidan använder det faktum att det handlar om endast 18 månader som ett skäl för att avstyrka en ökning av anslagen under anslagsposten Bidrag till projekt på filmområdet. Majoriteten säger att eftersom det rör sig om så kort tid,bryr man sig inte om det. Detta innebär naturligtvis att pågående produktioner måste stoppas. Eftersom det är nödvändigt att arbeta ganska långsiktigt med sådana här projekt, innebär detta begränsningar för dem som är verkamma inom området och att två--tre års arbete omöjliggörs. I samma betänkande tillstyrks en ökning av anslagen för filmkulturell verksamhet -- vilket jag tycker är bra -- men med samma motivering, dvs. att eftersom det bara rör sig om 18 månader, vore det förödande att nu dra in anslagen. Det är just vad det är. När det rör sig om 18 månader är det förödande att dra in anslagen i avvaktan på ett nytt avtal. Men detta gäller inte bara för den filmkulturella verksamheten, utan det är lika förödande för alla de andra verksamheterna. Jag förstår inte hur utskottsmajoriteten kan göra den här helomvändningen, att å ena sidan använda den korta tiden som förevändning för att avstyrka en ökning av anslagen och å andra sidan använda den korta tiden som motiv för att öka anslagen. Jag får inte den ekvationen att gå ihop. Jag måste också kommentera moderaternas vilja att minska anslagen till spridning och visning av värdefull film på grund av att detta skulle vara ett förtäckt anslag till Folket Hus och socialdemokraterna närstående organisationer. Har moderaterna blivit så fisförnäma att de inte kan gå i Folkets Hus? Då undrar man vilka hus de skall gå till. Är det så att moderaterna inte kan gå och titta på en bra film på grund av att den visas i ett hus som heter Folkets Hus? Moderaterna räknar sig alltså inte till detta folk i Sverige som vill se bio, utan ser det som viktigare vad det står för skylt på huset man träder in i. Jag trodde faktiskt att moderaterna tillhörde det svenska folket och mycket väl kunde sätta sig i en lokal som inryms i ett Folkets Hus för att titta på en bra bio. Det är ett mycket märkligt sätt att resonera. Har ni tänkt er att bygga upp era egna biografer ute på landsbygden, biografer där det skall stå ''Moderaternas Hus'' och där det skall visas någon form av särskild bio och för vilka det skall finnas särskilda anslag? Det är ju faktiskt så, som också Jan Hyttring sade, att det inte i varje litet samhälle finns möjlighet att ha en egen bio, utan naturligtvis utnyttjar man de lokaler man har rationellt och effektivt. Har man då möjlighet att visa bio i Folkets Hus genom att man där exempelvis har projektorer, vore det väl löjligt att inte använda de lokalerna bara därför att några moderater inte anser sig kunna trängas med folket. Jag tycker att det är en fullständigt vansinnig argumentation som jag åtminstone på det här sättet måste peka på. Med detta vill jag ställa mig bakom samtliga de reservationer som vänsterpartiet har fogat till betänkandet, och jag vill yrka bifall till reservationerna 1 och 3. Jag skulle också vilja be Bengt Göransson att gå in i debatten för att svara på följande frågor. Efter de 18 månaderna skall det upprättas ett nytt avtal. Om vi fortsätter att räkna med att branschen inte kan bidra med pengar i den omfattning det hittills har varit fråga om, hur tänker sig då regeringen att det skall vara möjligt att bibehålla de filmpolitiska målen? Eller innebär det i dag sviktande underlaget från branschen att regeringen tänker överge de filmpolitiska målen? Är de filmpolitiska målen -- som det anförs på var och varannan sida i betänkandet -- så avhängiga av det statsfinansiella läget att man måste krympa på ambitionerna? Eller tänker sig regeringen att det skall vara möjligt att dra in fler parter i avtalet, så att man på det sättet kan vidga de ekonomiska ramarna? Min uppfattning är att om branschen sviker, så har staten ett ansvar för att de filmpolitiska målen skall upprätthållas. Jag skulle vilja få en försäkran från Bengt Göransson om att det också är den socialdemokratiska regeringens intentioner.
Herr talman! Gudrun Schyman säger att jag skulle ha fel synsätt när det gäller kortfilmen, att jag skulle ha sagt att det endast är en plantskola. Men det är tvärtom så att vi i centern pläderar för ett ökat stöd för kortfilmen, eftersom det på detta område finns en mycket stor bredd och det är en egen konstart. Man kan emellertid heller inte gå emot det faktum att väldigt många filmare som nu i huvudsak gör långfilm har börjat med att göra kortfilm, eftersom detta har gett dem en möjlighet att få skapa film. Även ur den synpunkten är stödet till kortfilmen mycket väsentligt.
Herr talman! Vi är nog överens om detta. Jag tyckte att det lät som om Jan Hyttring menade att kortfilmens berättigande vilade på att filmarna genom den skulle utveckla sig till skapare av långfilm och biograffilm. Om det inte är på det sättet, är vi helt överens i den här frågan. Det viktiga är att bägge filmsorterna har möjlighet att leva och utvecklas. Man skall som kortfilmare eller dokumentärfilmare inte behöva ha siktet inställt på att göra långfilm för biograf, utan man skall med gott samvete och med gott politiskt och ekonomiskt stöd kunna verka inom den egna branschen i den omfattning man önskar.

Herr talman! Om Gudrun Schyman hade deltagit ofta i kulturutskottets debatter hade hon upptäckt att kulturministern är närvarande nästan varje gång. Det är faktiskt ett unikt faktum i debatterna i kammaren, och det är vi väldigt glada för. I Filminstitutets ändamålsparagraf i film och videoavtalet sägs att institutet skall främja spridning och visning av värdefull film och öka intresset för film hos allmänheten. Det är dock problem för kvalitetsfilmen. Som exempel kan nämnas att det var 30 premiärer 1989, och de saluförde 12--13 % av den samlade distributionen på marknaden, men hade bara 1 % av omsättningen. Då fordrades minst 600 000 besökare för att en normaldyr svensk långfilm skulle bära sina produktionskostnader. I dag lär det krävas ännu fler besökare. Herr talman! Filminstitutet spelar en speciell roll inom kulturområdet som kulturinstitution med ansvar för samhällets kulturpolitik och som kulturbevarare inom film och videområdet. Detta ansvar har man i sin egenskap av kommersiellt företag inom film och videobranschen. Den kraftiga utbyggnaden av kabel-TV i Sverige har lett till ett minskat intresse för hyrvideokassetter. Filminstitutet har krävt inrättande av filmavgifter på TV-visning och avgifter på betal-TV-kanaler för långfilm. Något resultat har dock inte kravet medfört. Jag anser därför att en utredning skall tillsättas för att undersöka om en ny, markbunden reklamfinansierad TV-kanal kan lämna bidrag till finansiering av filmproduktion. I betänkandet ställer man sig positiv till detta, och det kommer att göras en undersökning beträffande filmproduktion i Filminstitutets regi. Vi i miljöpartiet är glada för att ha medverkat till att en höjning av stödet till filmkulturell verksamhet med 5 milj.kr. utöver regeringens förslag har kommit till stånd. Man har alltså tillstyrkt vår motion Kr16. Miljöpartiet de gröna har efter sitt inträde i riksdagen också gett sitt stöd åt andra förslag till filmproduktion än via Filminstitutet, t.ex. produktion av kortfilm. Det stödet har lämnats av Konstnärsnämnden. Denna verksamhet har haft stor framgång, och efterfrågan på kortfilmer har faktiskt varit explosionsartad. Behovet av produktion av kortfilmer har vuxit kraftigt, och kostnaderna överstiger de medel som har ställts till förfogande. Vi hade velat ställa drygt 4 milj.kr. till förfogande för det ändamålet, men har nöjt oss med en lägre summa för att kunna avge en gemensam reservation med centern, folkpartiet liberalerna och vänsterpartiet. Jag yrkar därmed bifall till reservation 6. I Filminstitutets besvärliga finansiella läge är det viktigt att visning av kvalitetsfilm för barn och ungdom inte kommer i fara. På sina håll i landet bedrivs en intensiv lokal verksamhet riktad till de yngre medborgarna. Den är mycket imponerande. Vi vill behålla detta slag av film, som ofta är det enda sättet att ge de yngsta på mindre orter en chans till möte med film över huvud taget. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 8 och 16.

Herr talman! Jag skulle önska att Erkki Tammenoksa och utskottsmajoriteten kunde ha så pass mycket fantasi att de också hade kunnat föreställa sig inte bara vad som skulle hända med de gamla fina filmerna som inte kunde bli restaurerade utan vad som händer när en mängd bra och fina filmer över huvud taget inte blir gjorda. Det är detta det handlar om när man säger att man kan lägga pengar på den filmkulturella verksamheten -- vilket jag tycker är bra, och jag har själv varit med om att motionera om det -- men inte har så mycket fantasi och inlevelseförmåga och bryr sig så pass att man kan se att om man inte gör det på det andra områdena så blir det ingenting. Den paradoxen tycker jag är märklig. I betänkandet redovisar man öppet sin brist på argument, vilket i och för sig är ärligt. I ett fall säger man att eftersom det bara rör sig om 18 månader skall vi nu inte medverka till en försämring utan vi skall ge de anslag som behövs. När det gäller övriga områden säger man i stället att eftersom det är så kort tid bryr man sig inte om det. Det får naturligtvis konsekvenser när man på det här sättet drar ned på anslagen så att det under en 18 månadersperiod över huvud taget inte finns några anslag eller att det blir så pass begränsade eller redan är intecknade. Saker blir inte gjorde, arbeten blir inte utförda och kulturella skatter kommer inte ens till verket. Den fantasin tycker jag att man skulle kunna kräva att en majoritet av utskottsledamöterna i kulturutskottet skulle kunna ha.

Herr talman! Jag betvivlar inte de fakta som Erkki Tammenoksa och övriga ledamöter i kulturutskottet har tagit del av när det gäller konsekvenserna för Cinematekets verksamhet och andra filmkulturella ändamål. Jag har också tagit del av dessa fakta, och det är en av anledningarna till att vi skrev motionen. Men jag har också tagit del av de konsekvenser nedskärningarna på alla andra områden kommer att få för dem som arbetar inom de olika verksamheterna. Jag antar att ledamöterna i kulturutskottet har tagit del även av dessa konsekvenser men inte brytt sig om dem. Filmcentrum redovisar vad detta kommer att få för konsekvenser för dess verksamhet. Det samma gäller Folkets Bio och Frilansfilmarnas förening. Det handlar om visning, om spridning, om aktivt arbete bland barn och ungdom med film, om produktion av kortfilm och dokumentärfilm av hög kvalitet, osv. Jag menar att vi har ett ansvar för att slå vakt om en filmpolitik med mångfald. Det finns fakta i alla dessa mål, Erkki Tammenoksa, och inte bara när det gäller restaurering av gammal film. Vad jag tycker är så märkligt är att man inte tagit till sig dessa fakta och insett att detta kommer att få konsekvenser. Detta stämmer väl överens med vad som har skrivits i pressen och med den opinion bland kulturarbetare som faktiskt kommit till uttryck under den här debatten. Detta är inte någon gråtvals, utan det är fråga om människor som känner till det som vi pratar om och som arbetar inom dessa områden. De har klart talat om vilka konsekvenserna blir, och de ställer frågan till politikerna: Är det så ni vill ha det? Är ni beredda att ta konsekvenserna av de beslut ni fattar på filmens område. Tyvärr är en majoritet beredd att fatta beslut som får dessa konsekvenser, och jag anser att det innebär att man överger de filmpolitiska målen. Jag skall lyssna med stort intresse till kulturministern när han går in i debatten och talar om hur han har tänkt sig att de filmpolitiska målen skall kunna vidmakthållas.
Herr talman! Jag respekterar givetvis, Lars Ernestam, folkpartiets intresse för kulturfrågor. Vi utlovade i valrörelsen 1988 till kulturen 300 nya miljoner. Det har blivit nästan 400 miljoner. Sedan får ni säga vad ni vill. Under de första åren efter den socialdemokratiska valsegern 1982 kom kulturfrågorna faktiskt väldigt lindrigt undan när det gäller besparingar. Sedan är det en annan sak att företrädare för olika avsnitt i samhället får försvara sina områden. Om en utveckling är på gång, exempelvis inom Riksteatern, är det givet att det återspeglas i siffrorna i budgeten. Det är ju inte bara vårt parti som har gett uttryck för sina synpunkter i pressen, utan det har alla partier gjort. Vi har alltså höjt anslagen till kulturen, och vi är beredda att försvara de insatser som gjorts. Till Gudrun Schyman: Först vill jag tacka för ett fantastiskt bra uttal av mitt namn -- det är kultur det också. För säkerhets skull vill jag påpeka för Gudrun Schyman att det var Aftonbladet som talade om ''gråtvals'', inte jag. Jag uppskattar mycket att kulturfrågorna uppmärksammas i pressen. Då känns det menignsfyllt att arbeta i riksdagen och i kulturutskottet. Det har blivit en avsevärd förbättring när det gäller bevakningen av debatten om kulturfrågor här i kammaren.

Herr talman! Det var bra att Bengt Göransson uppskattade diskussionen och tyckte att den var värdefull och intressant. Men att det också skulle vara ett uttryck för desinformation tycker jag inte. Däremot måste jag säga att så som Bengt Göransson uppfattade åtminstone vad jag sade och som han återgav här kan kallas för desinformation. Jag har faktiskt inte sagt att vi inte skall ha något filmavtal, Bengt Göransson. Jag tycker också att det är bra att branschen är med och betalar. Jag vill inte på något sätt ensidigt gynna de kommersiella krafterna och befria dem från ansvar, som Bengt Göransson påstod att jag vill. Tvärtom tycker jag att de skall ta ett ansvar, och jag tror att de t.o.m. kan ta ett ökat ansvar. Vad jag kritiserar är att man i det här läget, som jag är medveten om inte är avtalslöst men som får den effekten, inte bryr sig om de problem och brister som man har, eftersom filmbranschens ansvar har minskat genom minskade intäckter. Man säger i stället: Okej, det får vara så här under två år framåt. Då menar jag att man inte tar ett politiskt ansvar för den uppkomna situationen, Bengt Göransson. Jag tycker att det hade varit rimligt att staten i ett övergångsskede hade gått in och tillförsäkrat filmindustrin det stöd som behövs för att den skall kunna fortsätta fram tills man har fått ett nytt avtal.

Man kan ju diskutera, Bengt Göransson, i ett läge där vi har ett minskat antal kronor och ören som kommer från branschen vem som skall ha ansvaret. Är det så givet att vi i den här situationen skall säga, som direktiv inför det nya avtalet och till de nya utredningarna, att allt måste ske inom de ekonomiska ramar som finns i dag, när vi ju kan konstatera att folk inte går lika mycket på bio som förr? Vems är ansvaret för de filmpolitiska målen, Bengt Göransson? Är det de kommersiella krafternas ansvar eller är det enbart branschens ansvar? Finns det inte i regeringen ett ansvar för att uppfylla de filmpolitiska mål som man har uttalat sig för? Man kan väl inte bara säga: Slutar folk gå på bio, så gör de det, det är vars och ens ensak. För då vill man tydligen inte ha mångfald i utbudet. Det tycker jag är att sticka huvudet i sanden. Det är strutspolitik, Bengt Göransson, och det har jag rätt att anklaga ministern för.

Herr talman! Kulturministern och jag är nog överens om att det även i fortsättningen måste tas ett stort ansvar från branschens sida, dvs. från näringens och televisionens sida. Det är ingen önskvärd utveckling att endast regeringen eller riksdagen skall stå som garant för filmproduktionen. Bengt Göransson sade att det är biografbesökarna som har bidragit till denna situation. De har sett till att det blir mindre med pengar. Man skall inte förglömma att det faktiskt har hänt en hel del som kan förklara det hela. Det har t.ex. blivit en större tillgänglighet till satellitsänd television. De som har möjlighet att ta emot dessa program kan se en mängd filmer, vilket naturligtvis gör att de går mindre på bio. Dessutom hyr man färre videofilmer. De bolag som skickar dessa filmer via satellit till svenska mottagare deltar ju inte alls i finansieringen av svensk filmproduktion. Det är därför som situationen har genomgått en radikal förändring, och denna utveckling kommer ju att fortgå. Vi ser fram emot diskussionerna och förberedelsearbetet inför nästa avtal, då vi skall diskutera hur televisionen, videoproducenter och videouthyrare kan bidra för att garantera ett stöd till svensk filmproduktion. Bengt Göransson undrade vad jag ville göra för filmproduktionen. Den mest angelägna insatsen är att det skall finnas en garanti i botten för att man skall trygga mångfalden när det gäller svenska filmer, i annat fall hänvisas man enbart till inköpta, framför allt amerikanskproducerade filmer. Jag gör ingen kvalitetsbedömning -- många av de amerikanska filmerna är bra -- men om man skall spegla svensk kultur, måste man också ha en svensk filmproduktion för att kunna erbjuda biopubliken en mångfald. Det är mitt svar på Bengt Göranssons fråga.
Herr talman! Jag vill bara påminna om den finansieringskälla som finns i den kommande reklam-TV-kanalen. Det är en finansieringskälla som vi har föreslagit att man skall använda sig av, och jag tror att det finns en framtid i den. Jag vill samtidigt påminna om att Filminstitutet självt vid de två senaste anslagsframställningarna har föreslagit en tillfällig höjning av TV-licensen med 30 kr. per hushåll. Man beräknar att dessa medel skulle uppgå till 90 milj.kr. per år och förvaltas fristående från Filminstitutet och Sveriges radio-koncernen. Dessa pengar skulle användas för produktion av filmer att visas på biograf och att distribueras på hemvideo. Dessutom skulle de vara garanterad visning på allmäntelevisionen. Filminstitutet finner fortfarande detta förslag till ytterligare resurskällor för svensk filmproduktion värt en seriös prövning i regeringskansliet. Det vore intressant att höra kulturministerns syn på detta förslag.
Herr talman! Kaj Nilsson frågade vad jag har för syn på de förslag till ekonomiska förstärkningar som Filminstitutet har fört fram. Jag såg inte dessa förslag som särskilt realistiska. Det finns ett filmavtal och ett filminstitut som arbetar inom ramen för ett avtal, vilket berör vissa bestämda parter, nämligen stat, bransch och vissa andra företrädare för filmens verksamhet. Jag har mycket svårt att tänka mig att Filminstitutet skulle ha någon sorts egen beskattningsrätt när det gäller en tredje verksamhet, som inte ingår i avtalet. Om man hade tillmötesgått Filminstitutets förslag, hade man bäddat för en direkt upplösning av filmavtalet. Därför såg jag inte förslaget som realistiskt. När verksamheter av olika skäl sviktar och man behöver ha bidrag, hittar man gärna något annat område som kan beskattas. Harry Schein brukade på sin tid ironisera över att vi inom kulturpolitiken gärna sökte finna sådana ordningar att bokköparnas tillskott skulle betalas av biobesökare och biobesökarnas tillskott av dem som spelade handboll eller något liknande. Det är en alldeles omöjlig lösning, och därför ansåg jag den inte vara rimlig. Däremot är det min bestämda utgångspunkt för den utredning som skall göras och de överläggningar som skall föras att det är nödvändigt att televisionen, som är en stor filmvisare, ges möjlighet att vara med i filmavtalet. Vi skall nu undersöka hur det kan gå till. Detta är naturligtvis inte en helt okontroversiell fråga för dem som är företagare inom biografverksamheten, filmproduktionen och inom filmbolagen. Om televisionen skall ta detta stora ansvar, måste televisionen i någon form vara med som avtalspart och inte som något beskattningsobjekt för svensk filmindustri. Detta vore en alldeles omöjlig och orimlig lösning. Det är därför som jag var så avvisande mot denna tanke. Jan Hyttring hade rätt. Vi är helt överens. Jan Hyttrings förklaring till att folk har minskat sina biobesök och slutat hyra video är naturligtvis riktig. Samtidigt är jag rädd att det inte är tillräckligt att ge produktionsgarantier. Vi måste ändå ha någon form -- det var därför som jag ställde frågan om hur man skall föra ut de filmer som visas -- för att kunna se till att filmerna får en chans att möta publiken. Det var inte med några dolska avsikter som jag inte riktade frågan särskilt till vare sig Ingrid Sundberg eller Kaj Nilsson. Jag valde bara att i ett hastigt svep fånga upp några av de ansikten som jag råkade se. Det finns emellertid ett litet problem, som jag har fått på nöten för när jag har påpekat. Nu får jag kanske på nöten igen när jag påpekar att ett stort antal av de filmer som producerades förra året hade mycket liten publik, och det är djupt beklagligt. Därmed har jag inte underkänt dessa filmer eller sagt att de var av dålig kvalitet. Enligt vad som kan utläsas av statistiken visades en av de filmer som producerades -- om jag minns rätt -- för 84 eller 88 besökare. Det är en skakande uppgift. Då säger man: Men tänk på att den skall ju visas i TV, den är egentligen inte tänkt som biograffilm. Av detta drar jag i alla fall den slutsatsen att det nuvarande systemet har ett grundläggande fel om filmen för att visas i och produceras för TV skall dras upp på en, två, tre, eller fyra biografvisningar för sammanlagt 88 besökare. Det som man gör i detta ögonblick är att både för TV-företaget och för TV-företagets tittare sätta ett pris på den filmen. Den dagen som den filmen visas i TV kommer televisionen inte att värdera den till de miljoner som den har kostat att spela in, utan den kommer att värderas till priset av 88 besökare som ville se den på bio. Då har man i själva verket klassat ned den, som jag förmodar, mycket goda film som man hade lust att göra och visa för en stor publik. Detta är att grovt missa publikarbetet, och då måste vi se till att avtalet i varje fall på den punkten ändras. Det gäller inte bara Sveriges television utan även alla som sysslar med TV-verksamhet i Sverige, och de blir allt fler. Därför är det viktigt att också andra kanaler och de som visar kabelsända program i någon form kan föras in i det nya TV-avtalet. Jag vidhåller, Gudrun Schyman, att om man säger att om branschen sviker sitt ansvar måste staten gå in och ta det, då har man befriat branschen från dess ansvar. Jag kan inte dra någon annan slutsats av det som Gudrun Schyman sade. Då kan man naturligtvis fråga vem som har ansvaret för de filmpolitiska målen. Det är inte så enkelt som att jag säger att det är staten företrädd av regeringen och utbildningsministern. Ansvaret är naturligtvis ytterst de svenska medborgarnas, publikens. Publiken har ett ansvar för de filmer som visas. Det förhåller sig på ett sådant sätt i kultursamhället att den teaterintresserade har ett ansvar för att teatern kan fungera, att den kan möta sin publik, att teaterns företrädare behandlas anständigt och att filmens konstnärer behandlas anständigt. Om publiken inte vill gå på bio måste vi som tycker att det är bra att se film på bio allvarligt fundera över hur vi skall göra för att intressera fler att se film på bio. Det gångna året har en del filmer fått en ganska stor publik och en hygglig uppmärksamhet. Dit hör Wallenbergfilmen. En del filmer som har en bred underhållningsambition som Macken når antagligen ganska många som skrattar och har roligt några timmar. En film som jag tycker hade behövt betydligt mer uppmärksamhet än den har fått är den för många år sedan till Sverige invandrade Carlo Bersottis film Ett paradis utan biljard. Det är en utomordentligt lärorik, rolig och underhållande film men som naturligtvis behöver, antar jag, ett antal ganska små biografer för att kunna visas så pass länge att den som såg den på måndagen skall hinna påverka någon att se den på lördagen eller möjligen nästa måndag. Det är där vi har den nya biografstrukturen som en möjlighet och inte som ett hinder. Vi vill alltså se till att vi får ett nytt avtal. Och jag är, Lars Ernestam, optimist i fråga om ett nytt avtal. Jag hade inte ett ögonblick övervägt att sätta i gång en utredningsapparat om jag inte hade trott att filmavtalet i grunden var bra och att det fanns ett värde i denna breda uppslutning där man engagerar också branschens företrädare i verksamheten och utnyttjar, om jag får använda uttrycket, kommersialismens goda krafter för goda syften. Jag är övertygad om att vi under en intensiv utredningshöst kommer att kunna komma därhän att vi faktiskt får ett avtal. Jag tror att intresset från de många som agerar på marknaden i skilda former blir så stort att vi kommer att klara den uppgiften. Samtidigt ser jag det som mycket angeläget att slå fast att det som ett sådant avtal skall stödja och möjliggöra är tillkomsten av sådant som i någon mån kan sägas vara en spjutspets och en utveckling. Det är konstnärligt inriktad film som självfallet skall syfta till och ha möjlighet att också nå en bred publik. Men det finns inte någon anledning att ha ett filmpolitiskt system med ett filmavtal om syftet med det uteslutande skulle vara att omfördela slantar från det ena filmbolaget till det andra vid produktionen av trivialfilm. Den sortens filmavtal behöver vi inte.
Herr talman! Jag tror att Bengt Göransson och jag är överens om åtminstone vad vi inte skall ha. Jag syftar på det som han sade på slutet av sitt anförande, nämligen att vi inte behöver en filmpolitik som bara skall se till att den kommersiella filmen kan fortsätta att produceras. Men jag vänder mig bestämt mot att det som jag sade om att staten i det här läget skulle gå in och se till att det finns pengar tills ett nytt avtal träffas skulle vara detsamma som att befria branschen från sitt ansvar. Jag tycker inte att det är det. Men jag anser att Bengt Göransson, som minister i den socialdemokratiska regeringen, har ett ansvar, så länge han sitter där, för att man lever upp till de filmpolitiska mål som är fastställda. Det kan inte vara bara branschens ansvar att de filmpolitiska målen uppfylls. Det handlar om en tvåårsperiod, det är vi också överens om, i avvaktan på ett nytt avtal. Både Bengt Göransson och jag hoppas att branschen skall fortsätta att ge stöd och dessutom göra det i ännu större utsträckning. Men man kan inte bara kapitulera inför det faktum att människor inte går på bio lika mycket som tidigare. De filmpolitiska målen kan inte vara avhängiga enbart av den kommersiella filmens utveckling. Då kan vi lika gärna skrota dem. Jag tycker att detta ligger snubblande nära argumentationen att man skall ge folk vad folk vill ha, att det som människor vill ha lever av sin egen kraft och att de människor som går på bio får ta ansvar för att det blir bra filmer. Tänk om vi skulle säga samma sak inom utbildningens område, Bengt Göransson, dvs. att de som vill ha en utbildningspolitik och de som är nöjda med skolan går i den, och de som inte gör det struntar vi i. Jag tror inte att man kan resonera på det sättet över huvud taget. Det finns ett politiskt ansvar för att de mål och riktlinjer som man har satt upp också skall kunna omsättas i verkligheten. Och i detta sammanhang har Bengt Göransson och regeringen ett ansvar att se till att det inte blir ett glapp på två år. Det är detta som vi har försökt påpeka i motioner och som flera ledamöter i kulturutskottet, men tyvärr inte en majoritet, har ställt sig bakom. Jag kallar detta för strutspolitik. Jag tycker att den innebär att man sviker de filmpolitiska målen. Och jag tycker att Bengt Göransson är den minister som har det yttersta ansvaret.

Herr talman! Jag vill först säga följande till Jan Hyttring. Det är en vanföreställning -- men jag påstår inte alls att Jan Hyttring skulle företräda den -- att vi i Sverige skulle ha dåliga biografförutsättningar. Det har vi inte. En färsk siffra som jag hittade visar att vi i Sverige har ungefär 7 500 invånare per biografsalong och vi har en god spridning över hela landet. I USA, som kommer därnäst, har man 9 800 per biografsalong. I Norge har man 10 400 och i England 39 300 per biografsalong. Vi har alltså en stor biograftäthet i Sverige, och det är ett resultat av en god och förutseende kulturpolitik. Vi har sett till att vi har upprustat och fått goda kulturlokaler runt om i landet, lokaler där man faktiskt kan visa film. Sedan allra sist till Gudrun Schyman beträffande ansvaret. Regeringen har ju faktiskt redan tagit sitt ansvar genom att se till att avtalet inte kapsejsade. Vi gick ut och sade att avtalet måste finnas kvar. Vi vill se till att det kan bestå, eftersom detta innebär att de som uppträder som branschföreträdare tvingas vara med och bidra. Just därför var jag angelägen om att avtalet kunde bestå, och därför medverkade jag till att vi fick ett rådrum under de 18 månader som filmavtalet förlängs. Detta är det grundläggande och helt avgörande ansvarstagande som regeringen har tagit utan vilket ingen fortsättning av filmpolitiken i dess nuvarande form hade varit möjlig.

Herr talman! När det nu äntligen börjar bli litet folk här i kammaren, vill jag avsluta debatten med att säga att det rådrum som Bengt Göransson och regeringen anser sig ha skaffat för många som arbetar med film har inneburit ett totalt tomrum. För dem som arbetar med att producera kortfilm och dokumentär film samt för dem som arbetar med visningsverksamhet, importverksamhet, för innebär det här ett tomrum i verksamheten på minst två år. Jag tycker inte att Bengt Göransson har skaffat sig en särskilt hedersam titel genom att handla på det här sättet. Även om det har gett ett visst rådrum för honom själv, är det en omöjlig situation för dem som arbetar seriöst med annan film än biograffilm.
Herr talman! Nej, det är inte rådrum åt mig själv som jag har skaffat, Gudrun Schyman! Det är rådrum åt bl.a. Gudrun Schyman, åt dem som företräder riksdagens partier, liksom åt de många filmare som finns och som jag har förutsatt har glädje av att vi har ett filmavtal. Man kan möjligen fundera över vilken glädje Folkets bio och De fria filmarna hade haft, om filmavtalet hade upphört. Då hade rimligen staten tagit ansvar för ett mycket begränsat antal av de uppgifter som betecknas som filmkulturella, medan en mycket stor del av produktionen -- även den fria produktionen -- hade varit hänvisad till att helt försörja sig på marknaden. Och det tyckte jag var den allra sämsta lösningen. Därför är detta rådrum viktigt för alla dem som är intresserade av och arbetar med film.